Herr talman! Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att utveckla den svenska musikbranschen, vilka åtgärder jag avser att vidta för att utveckla innovativa och levande småföretag i skivbolagsbranschen, och om jag kan tänka mig att verka för ett ökat stöd till musik och skivindustrin i syfte att bevara och utveckla den kulturella mångfalden. Vidare har Astudillo frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att i dialog med branschen utarbeta ett heltäckande framtidsprogram för den utvecklingsbara och jobbskapande dataspelsindustrin. Eftersom båda interpellationerna tar upp upplevelsebaserade näringar väljer jag att besvara dem samtidigt. Låt mig inledningsvis säga att upplevelsebaserade näringar är mycket betydelsefulla i dagens ekonomiska utveckling. Både musik och dataspelsindustrin i Sverige är framgångsrika branscher där man i många fall har lyckats skapa sig en internationell position. Det viktigaste som regeringen kan göra för alla företag, oavsett bransch, är att sänka kostnaderna och göra det enklare, roligare och lönsammare att driva företag. Förenklade regler för företag, slopad förmögenhetsskatt, möjligheter att säsongsanställa, mer än fördubblat maxbelopp för mikrolån, ökat stöd till exportfrämjande hos små och medelstora företag, införandet av jobbskatteavdrag för näringsinkomst och slopad medfinansiering i sjukförsäkringen är exempel på förbättringar som bedöms bidra till bland annat de kreativa näringarnas möjlighet att utvecklas och växa. För upplevelseindustrin har även den tekniska utvecklingen inneburit nya utmaningar. I dag finns en mängd olika alternativ för laglig tillgång till både musik och dataspel via Internet. Samtidigt försvårar den illegala fildelningen introducerandet och utvecklingen av dessa tjänster. För att upphovsrätten ska respekteras också på Internet har riksdagen beslutat om förbättrade möjligheter för rättighetshavare att själva ingripa mot illegal fildelning. I interpellationen om dataspelsindustrin lyfter Astudillo särskilt fram utbudet av utbildningar och hur utbildningsplatserna för dataspelsutveckling på högskolor och universitet är dimensionerade. Ett lärosäte kan inom givna ekonomiska ramar besluta om inriktningen på den utbildning man väljer att bedriva. För närvarande erbjuder cirka tio lärosäten utbildningar med inriktning på spelutveckling. Kvaliteten av all högskoleutbildning granskas av Högskoleverket. Regeringen har tillfört extra resurser till den högre utbildningen för att öka kvaliteten. Vi tillför 15 miljarder kronor den kommande fyraårsperioden för att stärka forsknings och innovationsförmågan i Sverige. Avsikten är bland annat att systemen för innovation och kommersiella lösningar ska stärkas. Däremot avser vi inte att i detalj peka ut olika branscher och programområden från politiskt håll, utan den prioriteringen måste göras av universitet, högskolor, forskningsinstitut och näringslivet. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och jag har inlett ett bredare arbete i syfte att uppmärksamma de kreativa näringarnas särskilda förutsättningar och stimulera tillväxt och utveckling inom den kulturella och kreativa sektorn. En handlingsplan för arbetet med att främja de kulturella och kreativa näringarna ska tas fram. Att utveckla särskilda program för olika specifika sektorer inom de kreativa näringarna bedömer jag skulle kunna bli väldigt komplicerat. Många företag har dessutom verksamheter som skulle hamna inom flera olika program eller till och med mellan olika program. Krånglet för företagarna skulle därmed öka. Då är det bättre att i stället jobba med generella åtgärder som medför förbättringar för alla företag.
Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka Maud Olofsson för svaret. Hon har en viktig poäng, nämligen att de generella villkoren för små företag är viktiga. Jag skulle däremot inte vilja beskriva det vi har sett under de första två och ett halvt åren av den borgerliga regeringen som den framgångssaga som Maud Olofsson ger intryck av. Vi vet ju att regelkrånglet har ökat och innebär en större kostnad för de små företagen numera. De sociala trygghetssystemen, som är mycket viktiga för dessa små kreatörer och småföretagare, har försummats under lång tid och är inte på plats. I krisens spår har vi heller inte kunnat se att regeringen har fått bankgarantin på plats. Man har slarvat med den, vilket gör att många små företag har svårt med likviditeten just nu. Medan vi pratar försvinner flera jobb och konkurserna ökar. Att borttagandet av förmögenhetsskatten skulle ha betydelse för de små företagen är dock nog mest önsketänkande. Maud Olofsson vet ju att många av dessa små företag inte har några förmögenheter alls. De sliter och lappar och lagar månad ut och månad in. Men jag vill ändå ge Maud Olofsson en chans. Hon har använt förmögenhetsskattens borttagande som ett viktigt argument under snart två och ett halvt år. Då måste hon också här och nu kunna redogöra för vilka effekter slopandet av den har haft. Hur mycket kapital har frigjorts tack vare att man nu gett de allra förmögnaste i Sverige mer pengar? Vilken effekt har det gett? Jag noterar vidare att ministern tycker att det är komplicerat att utveckla särskilda program för de kreativa näringarna. Politik kan vara komplicerat ibland, men om man tror på något, har politisk vilja och ambition att utveckla särskilda branscher försöker man ta sig över det komplicerade och göra något åt det. Det har vi socialdemokrater. Därför har vi sneglat på den kreativa sektorn, den kreativa branschen, för att den växer och säkert är viktig framöver, efter krisen. Det finns nämligen gemensamma intressen för alla de kreativa näringarna. Precis som fordonsindustrin, som vi oftast debatterar, har sina specifika intressen och behov har upplevelseindustrin sina specifika intressen och behov. Exportsatsningar, utbildningsinsatser och kapitalförsörjning är en del av detta. Just att det är en kulturell näring där både kulturpolitik, näringspolitik och utbildningspolitik spelar roll och att det inte alltid finns förståelse för detta är viktigt. Jag kan bara hoppas på och vädja att Maud Olofsson inte hanterar den kreativa sektorn lika styvmoderligt som hon har hanterat fordonsindustrin den senaste tiden. Det är bara en vädjan. Näringsministerns uppgift måste vara att ta till vara goda initiativ - att samla, stödja, förmedla kontakter och stötta utvecklingen i branscher och därmed bidra till jobb och tillväxt. Vilka ambitioner har Maud Olofsson för dataspelsbranschen, musikbranschen och hela upplevelseindustrin?
Herr talman! Man ska väl vara glad över att det inte är Socialdemokraterna som styr när det gäller fordonsindustrin. Ni var ju beredda att ta skattebetalarnas pengar och ge till ett multinationellt, ägarlöst företag. Det är ju det ni säger. Ni är beredda att ta pengar från skolan, omsorgen, sjuksköterskor och poliser. Det är ju därifrån ni tänker ta pengar och ge till General Motors för att man ska fortsätta driva Saab, samtidigt som General Motors säger att man inte tänker fortsätta att äga Saab. Så ansvarslöst hanterar man skattebetalarnas pengar när det är kris. Det tänker inte den här regeringen göra. När det gäller vår syn på hur man ska stimulera företagande är det viktigt att säga att de generella åtgärderna är de allra viktigaste. Jag har stått här i talarstolen och fått frågor från socialdemokrater om olika branschprogram. Jag har skrivit upp några: skogen, basindustrin, dataspel, design, fordon, musik och turism. Det kommer program efter program. Det var så ni sossar gjorde när ni satt i regeringsställning. Ni hade separata program för snart sagt allt. Sedan hade ni separata paket som ni presenterade högljutt och fint vid varje kristillfälle. Sanningen är att mycket av det där var slöseri med skattebetalarnas pengar. Vi har tittat på de paketsatsningar som Björn Rosengren och andra åkte runt och presenterade. Det har varit slöseri med pengar, säger de som har granskat - och det är inte jag personligen som har gjort det. Om det nu är en global finanskris - det är ju inte en svensk kris utan en global kris - som är värre än på många, många år är det viktigt att vi ser till att de små företag som finns här också kan ha en bra finansiering. Vi har därför tillskjutit mer pengar till Almi, så att man kan låna ut pengar också till den här typen av företag. Men vi begränsar inte detta till olika branscher, utan det är generella åtgärder. Almi har fördubblat sin utlåning till de små och medelstora företagen, vilket jag tycker är mycket bra. Det kan hjälpa många som inte får hjälp från banken. Vi har sett till att man kan skjuta upp skatteinbetalningar, både arbetsgivaravgifter och skatteinbetalningar som gäller anställda, för att underlätta för de små företagen som har små marginaler att klara sin överlevnad. Vi ger pengar till Svensk Exportkredit för att hjälpa till vid exportaffärer. Många gånger handlar det kanske om lite större företag, men det kan finnas underleverantörer och andra som kan ha nytta av den här typen av satsning. Men jag säger också att så länge blodomloppet i det finansiella systemet - det vill säga banksystemet - inte fungerar är det jättekämpigt för väldigt många. När det gäller den industri som vi här pratat om är det inte så att det inte pågår ett arbete. KK-stiftelsen jobbar med detta. Vinnova jobbar med detta. Vi har ett nordiskt arbete som pågår på den här sidan. Vi försöker också underlätta i lagstiftningen för att göra det enklare. Vi tillför resurser till utbildningssystemet så att man kan utveckla goda utbildningsdelar inom den här sektorn. Men en viktig sak är: Jag tänker inte som minister sitta och peka ut att det här universitetet borde ha den här utbildningen och att man borde göra den här satsningen på dataspelsindustrin, utan det här kräver att det finns ett universitet som är berett att satsa på den här utbildningen och utveckla den. Det krävs att det finns ett näringsliv som tillsammans med våra forskningspengar är berett att ha idéer och satsa egna pengar för att utveckla detta. Vi ser till att det finns resurser, att det finns verktyg, att det finns mötesplatser och annat för att utveckla detta. Sedan är det upp till näringen själv att använda de resurserna. Det är en skillnad i synsätt mellan Socialdemokraterna och alliansregeringen. Men jag står för synsättet att mer av generella åtgärder är det viktigaste som vi kan göra.
Herr talman! Nu handlar inte den här debatten om fordonsindustrin. Men jag måste ändå beröra det som Maud Olofsson säger. Ni säger att ni tar ansvar för skattebetalarnas pengar. Samtidigt lånar den här regeringen just nu pengar för att fortsätta att sänka skatten mest för dem som redan har det bäst. Är det att hushålla med landets finanser? Samtidigt ser vi hur välfärdsarbetare sägs upp i rask takt. Jobbkrisen blir alltmer också en välfärdskris, en kvalitetskris i välfärden, i välfärdens kärna. Hur många förskollärare och lärare och hur många inom omsorgen ska behöva sägas upp innan regeringen ska byta spår i den här politiken? När det gäller fordonsindustrin har jag, och många med mig, reagerat på den väldigt aggressiva ton som Maud Olofsson haft mot landets företagare inom den branschen, inom fordonsindustrin. Man har pratat ned värdet av viktiga företag. Man har inte varit med och förmedlat kontakter och stöttat och utvecklat en viktig bransch. Det är klart att jag kan känna stor oro när Maud Olofsson hanterar fordonsindustrin, som är så betydelsefull för vårt land, på det här sättet. Hur ska det gå för andra branscher som inte är så viktiga och så stora när det gäller den totala ekonomiska tillväxten för Sverige? Det var min poäng. Men låt oss hålla oss till den diskussion som handlar om den kreativa sektorn och de möjligheter som finns i den. Det pågår mycket ute i landet i den kreativa sektorn. Jag träffar företagare och entreprenörer i alla de här olika branscherna, mode, dataspel, musik. Många av dem säger just att det inte finns något nationellt initiativ på det här området. Det finns väldigt lite samordning kring det, och det är någonting som vi socialdemokrater tagit fasta på. Inom ramen för den förnyelse och utveckling av vår politik som vi har gjort, där jag leder jobbrådslaget tillsammans med Sven-Erik Österberg, har vi särskilt tittat just på den kreativa sektorn som en av de möjliga framtidsbranscherna. Vi har haft flera seminarier här i Sverige om den sektorn. Vi har besökt Storbritannien som ligger rätt långt framme när det gäller de initiativ som tagits där kring Creative Britain och, innan dess, Cool Britannia. Vi har haft nära dialog med branscher men också med dem som jobbar med musik, dataspel, besöksnäring, mode med mera. Vi är beredda att ta tag också i det området. Vi vill investera i ett framtidsprogram för de kreativa näringarna. Det är så. De kreativa industrierna behöver också en kontaktperson i Regeringskansliet. Nu är det inte så. Det spretar. Det hänger inte ihop. Det är faktiskt väldigt svårt för de här näringarna att kunna göra sig förstådda. Vi vill se till att de kreativa näringarna får samma möjligheter till finansiering och investeringar som andra får. Vi vill att musikexporten ska få ett stärkt stöd. Vi vill också se till att Exportrådets verksamhet ska jobba bättre på det här området. Och vi har lyft fram flera andra sätt att just lyfta denna bransch som skulle kunna vara en av pusselbitarna när det gäller att bygga en framtid för Sverige efter krisen.
Herr talman! Låt mig först säga att det inte var jag som tog upp fordonsindustrin, utan det var Luciano Astudillo. Det som är viktigt att säga är att den skattesänkning som vi har genomfört för låg och medelinkomsttagare är väldigt bra i tider av kris. Vi tycker att medborgarna ska behålla mer av sina egna pengar. Ni tycker i grunden, om man skrapar lite grann på ytan, att politikerna borde äga medborgarnas pengar. Jag tycker också att det är viktigt att säga att när vi får ansvar för skattebetalarnas pengar vilar det ett tungt moraliskt ansvar på oss att tänka efter: Vad använder vi dem till? Det är i de sammanhangen som jag har sagt att det inte är rimligt att skattebetalare i Sverige ska betala miljarder till ett multinationellt bolag i USA, när vi inte ens vet om det ger jobb i Sverige. Det är det som jag har vänt mig emot. Jag kan konstatera att Mona Sahlin, er partiledare, är beredd att ge de här pengarna oavsett om de har en ägare eller inte. Det var det senaste beskedet i går. Jag tycker att det är väldigt viktigt med en svensk fordonsindustri. Jag tror inte att Luciano Astudillo vet vilka insatser som görs visavi den fordonsindustri som vi har. Här pågår ett intensivt arbete. Och jag är glad över att se att EEB nu har gett acceptans också för lån till en del av fordonsindustrin. När det gäller den kreativa sektorn tycker jag också att det är en viktig sektor. Inte minst finns det ett ungdomsperspektiv i den här delen. Vi ser ju att det i många företag som växer fram inom musik och dataspelsområdet, om vi tar det som Luciano Astudillo har interpellerat om, finns väldigt många ungdomar. Det tror jag är en viktig sak att hålla i minnet. Hur kan vi stimulera unga människor till att starta och driva företag? Därför är våra insatser för en strategi för entreprenörskap i skolan viktiga. Lär vi våra barn och ungdomar att företagande är en del av deras försörjning och inte bara att de ska vara anställda tror jag nämligen att vi gör någonting gott. Kan vi utveckla utbildningarna och höja kvaliteten, vilket vi tillför resurser för, har vi också större möjligheter att få en ännu bättre utbildning som kan vara ännu spetsigare i ett globalt perspektiv. Vi tillför också 15 miljarder kronor i resurser för forskning och innovation. Men också där säger vi att det inte är vi som politiker som ska sitta och säga vad det är för forskning och innovation man ska göra. Vi har pekat ut några områden. Men det som är viktigt är att det finns ett näringsliv och idégivare och finansiärer som är beredda att ta fram innovationer som sedan kan finansieras med de pengar som vi redan har avsatt till detta. Men det bygger på att det är näringslivet självt och inte politiker som hittar på de konkreta idéerna. Vi har tillfört 13 miljoner kronor till ett arbete kring den kreativa sektorn. Lena Adelsohn Liljeroth och jag har jobbat tillsammans med många delar av den kreativa sektorn. Mycket av det här fokuset handlar just om entreprenörskapet och möjligheterna att tjäna pengar också inom den kreativa sektorn. Exportrådet, Vinnova, KK-stiftelsen och Nordiska datorspelsprogrammet har också jobbat med dataspelsindustrin. Där är det ju så att Vinnova framöver också kommer att tillföras ytterligare resurser för att kunna stödja olika innovationer. Kreanord, som jag nämnde, som är det nordiska programmet inom den här delen, har också jobbat med dataspelsprogram och jobbar över huvud taget med de kreativa näringarna. Och vid senaste ministerrådsmötet, som vi hade i Umeå, hade vi också en diskussion om hur vi jobbar vidare med just det samarbetet på nordisk basis. Så det pågår en hel del arbete, och jag tycker att det är bra. Men det är viktigt att säga: Generella åtgärder måste också användas som bas för att den här typen av näring ska växa fram i Sverige.
Herr talman! Den här regeringen lånar just nu pengar för att fortsätta att sänka skatten mest för dem som har det bäst. Maud Olofsson vet själv att 60 procent av skattesänkningarna har gått till de 10 procent som är allra förmögnast i vårt land. Det är också uppenbart att Maud Olofsson nu har omvärderat sin syn på fordonsindustrin. Den där låt-gå-mentaliteten, att inte vilja göra någonting, har ändrats. Men den finns ändå där, också när hon beskriver sina ambitioner när det gäller de nya upplevelsenäringarna. Det är en låt-gå-politik. Marknaden sköter det här själv. Man vill ingenting göra. Vi har där en annan syn på politik. Vi tror att politiken ska spela roll när det gäller att samla, att förmedla kontakter, att stötta utvecklingen. Och det är en tydlig politik på området. Vi socialdemokrater tror och vill att fler ska kunna leva på sin talang och skaparkraft. Det ger de människor som har möjlighet till det ett rikare liv men också alla oss som får uppleva allt det. Fler talanger ska få möjlighet att slå världen med häpnad. Det tycker vi är bra. Vi vill se att de här branscherna utvecklas, ger fler jobb och tillväxt. Men det krävs politisk vilja, politiska ambitioner för att göra detta, nationella initiativ. Jag ser att det sker mycket där ute regionalt och lokalt. Där tas det initiativ. Man stöttar dataspelsbranschen. Man går in och stöttar musiken, alltifrån de kulturella möjligheterna till att utöva de olika färdigheterna och mycket mer än så. Det jag efterlyser är de nationella initiativen, och jag är inte ensam om det. Branschen efterlyser det också.
Herr talman! Låt mig ta skattesänkningarna. Att få 1 000-1 500 kronor mer i månaden spelar en väldigt stor roll om jag är undersköterska, sjuksköterska, metallare eller lärare. Jag tror att det spelar en väldigt stor roll, inte minst nu när det är kris, att man kan ha den marginalen. Vi ska vara glada över att Luciano Astudillo inte är näringsminister. Då hade vi fått se pengar ryka i väg till fordonsindustrin i USA, multinationella företag som inte vill ta sitt ägaransvar. Så ansvarslös kan aldrig jag vara, och jag ska inte vara det heller. Skattebetalarna har bett mig att förvalta deras pengar på ett ansvarsfullt sätt. När det gäller den kreativa sektorn och satsningarna där pågår det en massa saker som ger resurser ut i systemet. De pengar som finns ute i regioner och annat är mycket av de pengar som vi har fattat beslut om. Hela strukturfondsprogramdelen som finns, alla lånemöjligheter är pengar som regeringen har fattat beslut om. Men vi tror att de enskilda idéerna växer fram runt om i Sverige och inte på Regeringskansliet i Stockholm. Det är det som är viktigt. Vi ska skapa verktygen. Vi ska skapa de generella möjligheterna för företag att växa fram. Vi ska stimulera entreprenörskapet bland unga. Vi ska se till att den kreativa sektorn får samma möjligheter att utvecklas som andra. Vi ska se till att det finns forskning, att det finns utbildning, alla de sakerna. Det är så man hjälper den här sektorn men också många andra sektorer. Om ni vill fortsätta med era paket, om ni vill fortsätta med er stil där det handlar om att separera ut särskilda branschprogram för snart sagt alla branscher, fortsätt gärna med det. Det vi kommer att göra är att se till att våra åtgärder passar dataspelsindustrin, turismindustrin, basindustrin. Det är så man får en stark näringslivspolitik i vårt land. Jag tror att det är bra för svenska folket att det är de som har ansvar för skattebetalarnas pengar som leder landet och inte en opposition som är ansvarslös med samma pengar.